Herr talman! Karl Gustaf Sjödin tar stora ord i sin mun när han säger att allas likhet inför lagen rasar när inkomstgränsen sänks till fyra basbelopp. Under perioden 1983--1988 var det just denna gräns som man hade. Det var då ingen som sade att det inte rådde likhet inför lagen. Det är inte den frågan som avgörs i ett sådant sammanhang. Karl Gustaf Sjödin säger sedan att det är vanligt folk med normala inkomster som bör få rättshjälp så att de kan processa. Som regel har man haft som utgångspunkt att det är de svagaste i samhället som skall ges det stöd som andra skattebetalare bidrar med. Inte ens i Ny demokratis samhälle har man råd att ge alla människor i Sverige, den stora gruppen inkomsttagare, rättshjälp. Om jag förstod Karl Gustaf Sjödin och Sigrid Bolkéus rätt är man överens om att egenavgiften kan höjas. Egenavgiften är i genomsnitt på ca 800 kr. per individ. Ungefär 54 % av dem som begär rättshjälp har inkomster under 60 000 kr. -- 54 000--58 000kr. Dessa människor kommer att få betala en högre avgift på grund av att man vill höja egenavgiften i stället för att sänka inkomstgränsen för att ta in samma pengar. Karl Gustaf Sjödin har också ställt sig bakom att man skall spara 40 milj.kr. Att då tro att man med hjälp av de marginella förändringar som Karl Gustaf Sjödin pekar på kan spara 40 milj.kr. är ändå att se litet väl ljusblått på tillvaron. Däremot delar jag Karl Gustaf Sjödins uppfattning när det gäller att räkna ut underhållsbidrag. Jag tror säkert att man kan spara ett antal miljoner genom att göra det på något annat sätt. Karl Gustaf Sjödin ställer sedan, som Ny demokrati ofta gör, en grupp mot en annan. Här ställer han vanliga inkomsttagare mot brottsoffer som får rättshjälp. Att en misshandlad och utsatt kvinna som är så knäckt av den person som hon har levt tillsammans med inte skulle behöva samhällets stöd i form av en advokat som stöder henne under rättegången kan jag inte förstå. Det finns mängder av sådana mål där man har kunnat påvisa hur illa dessa kvinnor far. Det förvånar mig inte alls att Karl Gustaf Sjödin tycker att de kan klara sig själva också i fortsättningen.

Herr talman! Varför tror Britta Bjelle att rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall liksom många andra är kritisk till detta förslag. Rättshjälpsmyndigheten borde om någon veta vilka grupper det gäller. Det är faktiskt därifrån som jag har hämtat uppgifterna.

Herr talman! Att den av regeringen nu föreslagna försämringen i rättshjälpen skulle innebära att rättshjälpsreformens grundläggande syfte äventyras är nu även Socialdemokraterna beredda att skriva under på. Vänsterpartiet anser ju som bekant att den gränsen redan tidigare var passerad och att det nu handlar om att försöka rädda spillrorna av den ursprungliga lagen från 1972. Socialdemokraterna och Ny demokrati vill ha en ytterligare översyn, och i det förslag som finns i år säger man att det grundläggande syftet bakom lagen skall beaktas. Vi anser att det bör vara utgångspunkten. Om man inte kan uppfylla lagens ursprungliga intentioner, bör man skriva nya lagar. Det finns, som tidigare har sagts här i kammaren i dag, en majoritet för att stoppa dessa ytterligare försämringar. Jag kommer därför att rösta med utskottet om avslag på propositionen och en översyn av rättshjälpen. I betänkandet behandlas även andra motionsyrkanden, däribland vårt yrkande om att förordnande av juridiskt biträde i asylärenden återförs från invandrarverket till rättshjälpsmyndigheten. I regeringens proposition om förslag till ny utlänningslag från riksmötet 1988/89, säger föredragande statsråd att de principiella betänkligheter som framfördes mot förslaget av en del remissinstanser har en viss tyngd.

Statsrådet fortsatte sitt resonemang i propositionen med att säga att tiden är mogen för att pröva en nyordning för att förkorta handläggningstiderna. Hon ansåg därför att utsikten att kunna korta handläggningstiderna vägde över i förhållande till de principiella betänkligheterna. Detta kan ju anses vara ett lovvärt försök, för vem vill inte korta handläggningstiderna i asylmålen? Men efter tre års arbete med nyordningen, anser jag att det är dags att återgå till det tidigare förhållandet. Handläggningstiderna har inte kortats, vilket var det grundläggande skälet för nyordningen. Allvarlig kritik har under åren ständigt framförts, och bl.a. har SIOS i Uppsala, en paraplyorganisation för olika invandrarorganisationer, gjort en egen utredning. Där vänder man sig främst mot att invandrarverket använder sig av okvalificerade juridiska biträden, vilket medför att beslutsunderlagen är bristfälliga och undermåliga. Detta förlänger handläggningstiderna. I betänkandet finns ett särskilt yttrande av Liisa Rulander, där hon uttalar kritik mot att rättshjälpshanteringen flyttades över till invandrarverket. Jag ställer mig, herr talman, bakom det särskilda yttrandet.

Herr talman! I detta betänkande behandlas vissa gymnasie och vuxenutbildningsfrågor. Jag arbetar vanligtvis inte med utbildningsfrågor utan främst med skattefrågor. Skattefrågorna handlar om ekonomi. I någon mening handlar utbildning också om ekonomi, att hushålla med humankapitalet i ett land. Att förstärka gymnasie och vuxenutbildningen är att investera i framtiden. Vi har från Vänsterpartiets sida varit verksamma i arbetet med att få fram gymnasieskolreformen. Vi har varit en del av opinionen för att bygga ut vuxenutbildningen. Under våren har vi varit med och bildat opinion för att slå tillbaka vissa angrepp på anslagen till vuxenutbildningen. Utbildningsfrågorna är viktiga. Vi har stött den allmänna inriktningen av gymnasieskolan. Till detta betänkande har vi avgett en meningsyttring. Vår ledamot i utskottet Björn Samuelson är på grund av sjukdom förhindrad att närvara i kammaren, och jag har tagit på mig att redovisa de yrkanden och den meningsyttring som vi har avgett till betänkandet. Vi instämmer i Socialdemokraternas reservation 1, som gäller mom. 3. Vi delar föregående talares bedömning, att man här går in och ändrar i ett system som ännu inte ens har fått chansen att prövas. Det är litet svårförståeligt att man kan vara så övertygad om att denna ändring bör ske. Liksom reservanterna är vi oroliga över den utformning som lärlingsutbildningen kan få, att den del av huvudmannaskapet som gäller arbetsplatsen blir helt bortkopplad från skolan. Det innebär en risksituation som vi inte kan acceptera. Vi delar även de ståndpunkter som framförs i reservationerna 2 och 3, som gäller mom. 11 och 12. På ett område har vi avgett en meningsyttring. Det gäller utbildningsmöjligheterna inom hantverk. Vi menar att riksdagen borde hos regeringen begära en utredning för att utröna inom vilka hantverksgrenar och yrkesområden man behöver göra riktade insatser för att ta till vara och utveckla den kompetens som finns i dag. Vårt yrkande bör ses mot bakgrund av den snabba omvandling som vårt samhälle genomgår. Vi går från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. I mångt och mycket är det här fråga om kunskaper och färdigheter som låg t.o.m. längre tillbaka i tiden än det gamla industrisamhället. Men det är kunskaper som behövs även i framtiden. Man talar ofta om att det moderna informationssamhället innebär att den tysta kunskapen, handens kunskap, inte får tillräckligt utrymme. I stället prioriterar man kunskap som kan formaliseras i en dataterminal eller en databank. Det är en riskfylld utveckling, för samhället behöver vara mer mångfasetterat och ha olika alternativ att erbjuda. Därför menar vi att det här är en viktig insats som man borde göra. Det är en viktig insats för vissa individer i samhället och också för samhället i stort, att ta till vara den kunskap och kompetens som vi kan kalla den tysta kunskapen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till meningsyttringen beträffande utbildningsmöjligheter inom hantverk m.m. Björn Samuelson har också tagit upp omfattningen av allmänna ämnen i lärlingsutbildningen. Vi har från Vänsterpartiets sida tryckt på nödvändigheten av att undervisa i humaniora, enkannerligen den del av humaniora som är historia. I ett samhälle som präglas av snabb omvandling är det viktigt att ge alla människor en insikt i och kunskap om de historiska traditionerna. Har man inte den, har man svårt att forma framtiden. Man kan säga att det finns olika sätt att lösa detta på. Jag har läst utskottets betänkade. Där påpekas att det finns möjligheter att ta upp historiska skeenden inom ramen för samhällskunskap. Det gör det säkert. Men vi har från Vänsterpartiets sida velat göra en hårdare markering av att den historiska aspekten i de allmänna ämnena i lärlingsutbildningen måste lyftas fram i större utsträckning. Herr talman! Jag vill yrka bifall till meningsyttringen i vad gäller mom. 4.

Herr talman! Utbildningen har en nyckelroll i återupprättandet av Sveriges ekonomiska styrka. Den svenska skolan måste åter inta en tätposition i världen. Sveriges liksom andra länders framtida välstånd är beroende av att utbildningsstandarden står sig i den internationella konkurrensen. Skall svensk exportindustri kunna återta sin ställning, räcker det inte med att ta bort hämmande regleringar och skatter. I likhet med våra grannländer måste vi, som ett litet och språkligt isolerat land, helt enkelt se till att kunskapsnivån överträffar den som råder i vår omvärld. Det är i det perspektivet vi skall se regeringens ambition att skapa Europas bästa skola. Nästan alla ungdomar väljer i dag att fortsätta sin utbildning i gymnasieskolan. Att satsa på utbildning är en investering för såväl den enskilde som samhället. Den frivilliga gymnasieutbildningen skall antingen förbereda eleverna för högre studier eller ge en grundläggande yrkesutbildning som är i takt med utvecklingen i arbetslivet. Tydligt inriktade utbildningsvägar gör att eleverna blir motiverade av att se ett direkt samband mellan utbildningen och det mål den syftar till. Att lära sig något område riktigt grundligt är en bra plattform för kommande fort och vidareutbildning. All yrkesutbildning skall ha en effektiv och omfattande anknytning till arbetslivet. Eleverna måste få erfarenheter av aktuell teknik samtidigt som de får en realistisk bild av de krav som ställs i yrkeslivet. Detta sker bäst genom att den som genomgår utbildning bereds tillfälle att aktivt delta i produktionen. Jag sade inledningsvis att de flesta ungdomar går vidare från grundskolan till gymnasieskolan. Men det gäller inte alla. Drygt 10 % av eleverna söker inte till gymnasieskolan eller hoppar av den. Om Sverige skall klara den ökande internationella konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen, måste ännu fler i varje åldersklass ha en utbildningsnivå motsvarande minst gymnasieskolan. Det är ett av skälen till att regeringen har lagt fram förslaget om en utvidgad och delvis ny lärlingsutbildning. Med förslaget får vi en modern lärlingsutbildning, där huvuddelen av utbildningen förläggs till en eller möjligen flera arbetsplatser, där eleven erhåller ersättning för sitt bidrag till produktionen. Arbetsgivaren/företaget har ansvaret för yrkesutbildningen, och skolan har ansvaret för de allmänna ämnena. En sådan utbildning blir i hög grad verklighetsanknuten. Innehållet kommer att präglas av aktuell teknik. Motivationen från såväl arbetsgivare som arbetstagare att ge verksamheten ett bra innehåll kommer att vara stor. Lärlingsutbildningen är en lämplig form för ungdomar som har som främsta mål att snabbt komma ut i arbetslivet och som tycker att de yrkesförberedande programmen är för teoretiskt inriktade. Den nya lärlingsutbildningen är en bra garant för att man i framtiden skall klara rekryteringen till smala yrkesområden. Jag höjde litet på ögonbrynen när jag hörde att Jan Under de år jag har suttit i utbildningsutskottet och sysslat med gymnasiefrågor har Socialdemokraterna dragit ner på ramen för lärlingsutbildningen varje år. Inställningen till lärlingsutbildningen har varit ganska njugg. Det kan man också se i en reservation som har fogats till betänkandet. Där framför reservanterna att de vill reglera lärlingsutbildningen och säger att den endast skall få anordnas som utbildning för yrken som normalt inte kan erhållas på linje eller specialkurs inom gymnasieskolan. Då stryper man möjligheterna för lärlingsutbildningen. Dessutom gäller då det kommunala vetot, och det är ganska olyckligt. I den proposition som ligger till grund för detta betänkande föreslår regeringen att elever som har påtagliga studiesvårigheter skall ges möjlighet att få s.k. mindre studiekurs. Det är i vissa fall önskvärt att en elev som har svårt att klara av alla ämnen får möjlighet att stanna kvar i klassen och fortsätta med ett reducerat antal ämnen, i stället för att sluta eller gå över till en annan studieväg. Även elever med olika typer av handikapp, som t.ex. döva, hörselskadade eller svårt rörelsehindrade elever, bör kunna få mindre studiekurs. Däremot vill jag understryka det som anfördes i propositionen, nämligen att ett nationellt program eller specialutformat program som syftar till allmän behörighet inte bör styckas sönder alltför mycket. Det bör med så få undantag som möjligt ha den uppläggning som riksdagen bestämt genom beslutet om minsta garanterad undervisningstid. Jag kan instämma i det som Jan Björkman sade tidigare, att utskottet utgår från att beslut om mindre studiekurs och vilka ämnen eleven skall befrias från skall fattas efter noggrann prövning i varje enskilt fall. Det är bra att Socialdemokraterna har ställt upp på den delen av propositionen. I motionen yrkade Socialdemokraterna avslag på det förslaget. Jag tycker att det är positivt att ni har tänkt om i utskottsbehandlingen. En annan viktig del i propositionen är att den fyraårsregel som fanns tidigare nu tas bort. Om man hade följt en mindre studiekurs, hade man fyra år på sig för att komplettera utbildningen. Det är bra att regeringen nu föreslår i propositionen att detta skall tas bort. Jag vill ta upp de förändringar som har gjorts i förhållande till propositionen. Det är alldeles riktigt, som Jan Björkman sade, att det i propositionen föreslogs att kompletteringskurserna skulle tas bort. De skulle i stället finnas i de specialutformade programmen. För vår del ligger ingen prestige i att släppa på den delen av propositionen. Det kan finnas ett värde i att ha kvar kompletteringskurserna, även om jag kan tycka att de skulle kunna rymmas i de specialutformade programmen. En annan ändring i förhållande till propositionen är att religionskunskapsämnet skall vara ett obligatoriskt ämne också i lärlingsutbildningen. Det är viktigt att eleverna i gymnasieskolan ges kunskaper och vägledning i livsåskådningsfrågor. Frågor om etik och moral har blivit allt viktigare i vårt samhälle, inte minst i yrkeslivet. Det har förts en diskussion om avgifter. Vi kan inte blunda för att vi har haft och fortfarande har en hög avhoppsfrekvens inom den kommunala vuxenutbildningen. Även påbyggnadsutbildningar skall nu finnas inom den kommunala vuxenutbildningen. Det har framförts från många kommuner -- från skolledare, rektorer, skolchefer, lärare m.fl. -- att man skall få möjlighet att ta ut avgifter för att minska avhoppsfrekvensen. Det är en ganska blygsam summa, den avgift som utskottet och regeringen ställer sig bakom -- en deponeringsavgift på 150 kr., som man får tillbaka om man fullföljer utbildningen och får betyg. Om man däremot hoppar av får man erlägga dessa 150 kr. Det är ett ganska bra förslag. Jag tror heller inte att någon blir utslagen av detta. Det har föreslagits att de lanthushållsskolor som enbart har en eller tvåterminskurser, alltså skolor som Ryssby, Bräkne-Hoby och Axelwoldskolan, under ett antal år skall få möjlighet att överleva och eventuellt ombildas till fristående skolor. Jag tycker att det är ett bra förslag. De har en bra utbildning och når framför allt en grupp ungdomar som kanske behöver komma hemifrån under något år och mogna. Just de här skolorna kommer faktiskt i kläm i den reform som den socialdemokratiska regeringen genomförde förra året. Lanthushållsskolorna försvann eftersom alla utbildningar skulle vara treåriga. Det kanske man inte skall glömma bort. När det gäller grendelning har vi alla som sysslar med utbildningsfrågor blivit uppvaktade av organisationer, företag osv. Den ena gruppen vill att man skall ha grendelning redan i årskurs 1 i programmet, medan andra grupper vill att man skall slopa grendelningen. När reformen blir sjösatt tycker jag att det är viktigt att regeringen och skolverket följer hur de olika programmen fungerar under det första året. Man måste nog vara flexibel och kunna tänka sig förändringar så att gymnasieskolan skall kunna fungera bra framöver. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna och meningsyttringen.

Herr talman! När det gäller lärlingsutbildningen och vem som skall vara huvudman tycker jag inte att jag fick något riktigt svar på vad man vinner på att skolan inte längre skall ha något ansvar för den yrkesinriktade delen och ha möjlighet att stötta eleven om det uppkommer problem av olika slag. Jag begär inte att Ulf Melin i detalj skall kunna redovisa volymen. Jag tror däremot att det vore bra om man gjorde någon form av analys av vilka konsekvenser förslaget skulle få om man eftersträvar en stor volym på lärlingsutbildningen. Man borde kanske fundera litet över det innan man skrider till verket med genomförandet. Beträffande avgifterna vill jag återkomma till min tidigare fråga. Varför gör man en annan bedömning när det gäller kommunal vuxenutbildning än vad vi gjorde för ett tag sedan när det gällde ansökningsavgifter i högskolan?

Herr talman! Det råder stor enighet om att ett effektivt och modernt telekommunikationssystem är mycket viktigt. Trots denna enighet tror jag att vi ibland underskattar den nyckelroll som väl fungerande telekommunikationer har i ett samhälle för att detta skall fungera bra. De av oss som ägnar särskild uppmärksamhet åt miljöoch energifrågor slås ofta av hur litet miljöoch energiproblem hänger ihop med just telekommunikationerna. Om persontransporter i framtiden i större utsträckning kan ersättas av teleförbindelser kommer avsevärda tids-, energi och miljövinster att kunna göras. Telefonsammanträden, videokonferenser och elektronisk kommunikation kan ersätta tåg och flygresor. Det är exempel på en teknik som över huvud taget kan göra persontransporter onödiga. Ibland har vi riksdagsledamöter förmånen att nyttja en del av dessa fördelar. I det kommersiella livet finns det tjänster som telemarketing och teleguide som också kan göra att behovet av resandet minskar. Vi i Vänsterpartiet har uppfattningen att telekommunikationerna bör vara en samhällelig angelägenhet. Även om det blir ett svenskt medlemskap i EG eller ett EES-avtal, förhindras därmed inte ett samhälleligt ägande av telekommunikationsverksamheten. I Tyskland är det t.o.m. inskrivet i grundlagen att det tyska televerket skall vara statligt. I EG-länderna, dock inte i Storbritannien, finns det ett lagfäst monopol på teletjänster, monopol på telenät och monopol, ja, t.o.m. duopol, på mobiltelefonnät m.m. En gång i tiden köpte televerket upp de olika privata telenäten i Sverige för att kunna skapa ett sammanhängande nationellt nät och för att kunna ge en sammanhängande service i hela landet. Vi anser att det vore att ta ett steg tillbaka att nu privatisera och stycka upp televerket. Det blir också en orimlig situation om den svenska öppenheten tillåter utländska teleföretag att ta över mer och mer av verksamheten i Sverige eller att köpa delar av televerket, samtidigt som televerket hindras att konkurrera i andra länder på grund av de bestämmelser som man där har. Den svenska regeringen måste se upp, så att den inte i sin liberaliseringsiver i praktiken gynnar utländska skyddade företag på det egna företagets bekostnad. Även avkastningen av televerkets kapital är intressant för staten som en finansieringskälla. Också av detta skäl är ett statligt ägt televerk önskvärt. Men givetvis måste avkastningskraven vara rimliga. I samband med de gångna decenniernas uppbyggnad av telenätet har det aldrig varit självklart i vilken ordning det här skulle ske. Vissa områden har ansetts vara förfördelade och eftersatta. Det har förts, och det förs fortfarande, en politisk kamp för en utbyggnad och för en förbättring av telekommunikationerna. Något formellt telemonopol har aldrig funnits i Sverige på vare sig telenät eller teletjänster, utan den monopolliknande situation som har uppkommit är resultatet av en naturlig strävan efter en sammanhängande och likvärdig service. När nu den här monopolsituationen alltmer bryts av den tekniska utvecklingen måste vi ställa frågan om det verkligen blir samhällsekonomiskt effektivare med t.ex. flera telenät och i princip kanske också flera konkurrerande televerk. När de mest lönsamma bitarna i televerkets verksamhet tas över av andra operatörer minskar televerkets möjligheter att självt finansiera sina regionala och sociala åligganden. På ett eller annat sätt måste det bli fråga om köp eller garantier från staten, vilket i sin tur kan öka utgifterna för statskassan. Utsatta verksamheter i glesbygd och socialt viktig verksamhet kommer inte längre att vara självklarheter om verksamheterna skall styras av majoriteter som kanske har olika uppfattning om hur viktigt det är i olika landsändar med telekommunikationer. Det är därför inte en tillfällighet att det i många motioner om telepolitiken uttrycks en oro för att de mål beträffande en regional balans och sociala hänsyn som televerket ålagts att beakta inte kan uppnås i framtiden. Det är ett minimikrav att den kommande telelagstiftningen utformas så, att målen för den regionala balansen och den sociala hänsynen kan upprätthållas och i praktiken uppnås -- oavsett hur associations och ägarförhållandena utvecklas. ge god tillgänglighet och service för grundläggande telekommunikationer, --bidra till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet samtidigt som telesystemet i sig självt är effektivt samt --bidra till regional balans och möjliggöra sociala hänsynstaganden. Telepolitikens nätutbyggnadsplaner skall förankras på regional och lokal nivå, och kostnaderna för grundläggande telekommunikationer skall bestridas solidariskt. I fjolårets tillväxtproposition konstateras det att ett gällande riksdagsbeslut om en kostnadsanpassning bygger på insikten att det inte går att subventionera abonnemangsavgiften och samtalsavgiften för lokalsamtal med överskott från rikssamtal och utlandssamtal. Företagen subventionerade, enligt post och teleutredningen, hushållen. Taxebesluten delegerades till televerket -- detta gäller fr.o.m. januari 1992 -- med ett pristak för telefonin på 70 % av nettoprisindex. Dessutom skärpte riksdagen kraftigt de ekonomiska kraven på televerket. Förutom ökade skatter och krav på utdelning handlade det om krav från staten på 5 miljarder i en engångsleverans. Vidare förföll ett lån på 2,2 miljarder kronor. Dessa inleveranser skulle medverka till nya satsningar på järnvägar och vägar. I oktober beslutade televerket om det nya taxesystemet, vilket väckte en kraftig opinion -- särskilt bland pensionärer och handikappade. En av fördelarna med det nya taxesystemt var, som jag ser saken, att rikstaxan skulle sänkas. I december stoppades denna nya taxa, och uppskov med taxeomläggningen genomfördes. Nya pristak skulle studeras. Någon sådan studie har vi dock ännu inte sett till. Trots uppskovet med taxihöjningarna bibehölls de hårda ekonomiska kraven på inleveranser till statskassan och övriga målsättningar för televerket. Det är givet att denna kombination av beslut ställer till problem. Men en del av skulden för detta åvilar enligt min mening också televerket, vars beslutsunderlag och återrapportering har varit mycket begränsade. Vårt parti följer linjen att det naturliga för staten borde ha varit att sänka kraven på inleveranser av pengar, så att televerket kunde ha uppfyllt viktigare regionalpolitiska och sociala mål. Televerksledningen gick emellertid ut med en annan linje. För att lösa motsättningen mellan de olika kraven ansåg televerkschefen att moderniseringen utanför de större tätorterna kunde skjutas på framtiden, och de anställda kunde permitteras tidigare eller sägas upp. Detta kunde tolkas som att televerksledningen mer månade om investeringar i vägar och järnvägar än i televerket. Chefen kunde också ha föreslagit att dessa investeringar skall finansieras på annat sätt än genom resurser från televerket. Nu får t.ex. barnverket pengar från staten för sina investeringar, samtidigt som banverket tjänar pengar på att lägga ut kabel till förmån för televerkets konkurrenter. Vi får den situationen att investeringar i televerkets infrastruktur försenas för att annan infrastruktur skall kunna skyndas på med medel som televerket har tjänat ihop. Denna infrastrukturpolitik förefaller givetvis orimlig och är oerhört svår att förstå för glesbygdsbor och anställda inom televerket. När en del sommargäster kanske från Stockholm dyker upp i glesbygden eller skärgården upptäcker de att det bara sticker upp en svart kabelstump på det ställe där telefonkiosken stod. Den som har gott om pengar kanske bestämmer sig för att skaffa en mobiltelefon för minst 6 000 kr. Om man far till närmaste tätort för att besöka telebutiken för att ringa där, finner man kanske att denna har upphört. Man får upplysningen att om man skall ha något reparerat, får man skicka det som postpaket till något annat samhälle och sedan hämta ut den reparerade grejen på posten. Ortsbornas och de teleanställdas protester har inte hjälpt. På landsbygden oroas man inför sommaren för att åska, blåst och nedfallande träd skall slå ut telelinjen och att de uppsägningar som skett och som pågår gör att man inte klarar de garantier för reparationer som televerket har ställt ut. Datorberoende tjänsteföretag oroar sig också för om de i framtiden blir möjligt att flytta ut i glesbygden, därför att man känner hot om att investeringar i AXE-stationer, digitalteknik och fiberoptik kommer att skjutas på framtiden. När ersättningar av gamla kablar och ledningar uteblir, försämras också överföringskapaciten i mindre befolkade områden, där man inte avser att bygga ut digitalteknik. Oron för vad som kommer att ske med teleförsörjningen kan vara tillräcklig för att ett företag väljer bort en ort som annars skulle ha varit intressant. Det är alldeles nödvändigt, om regeringen skall ha någon trovärdighet med parollen om att hela Sverige skall leva, att man garanterar att förutsättningarna för telefoni och grundläggande datatjänster skall vara likvärdiga i hela landet. Som jag uppfattat det är det också en av EG:s principer, och det har vi markerat särskilt i vår motion. Det är ju också en princip som har slagits fast i riksdagens mål för telepolitiken. Den principen måste preciseras och gälla inte bara teletjänster utan även grundläggande datatjänster. Av vad jag nu har sagt framgår att jag inte anser att de regionalpolitiska målen omfattas av någon större lidelse i televerket. En förbättrad rapportering från televerket om hur de angivna målen uppfyllts är absolut nödvändig. Detta har också riksdagens revisorer påpekat. Det måste understrykas från riksdag och regering att ett minimikrav är att riksdagens mål skall fullföljas. Man skulle gärna kunna sätta de regionalpolitiska målen högre, och staten skulle inte fullt ut behöva använda televerket som en mjölkkossa. Då skulle vi också kunna minska takten i uppsägning och permittering av televerkets personal. Att göra televerkets anställda arbetslösa innebär egentligen ingen stor besparing i dagens läge, eftersom staten måste försörja dessa arbetslösa via arbetslöshetskassa eller kontantstöd. I den lågkonjunktur som nu råder borde statliga verk kunna föra en betydligt mjukare personalpolitik. Jag vill, herr talman, yrka bifall till meningsyttringen i mom. 2, som avser kraven på grundläggande kommunikation i hela landet, och i mom. 4, som avser televerkets personalpolitik.

Herr talman! Jag vet inte om Tom Heyman hörde inledningen av mitt anförande, för han kom in litet senare. I det gjorde jag klart att vi står fast vid en bolagisering av televerket, såvida vi kan behålla de telepolitiska mål som vi har lagt fast i riksdagen. Vad sedan gäller Socialdemokraterna som ett framåtsyftande parti har vi alltid tyckt att man skall stimulera den tekniska utvecklingen men samtidigt se till att denna utveckling kommer alla till del i hela landet. Det har vi också gjort genom att vi i dag har ett av världens bästa televerk med mycket låga kostnader i förhållande till övriga länder inom Vi verkar inte på något sätt för en bolagisering. När vi fattade beslutet i fjol våras, gjorde vi redan från början klart att förutsättningarna för en bolagisering var att staten skulle äga televerket. Detta slår vi åter fast i årets motion.

Herr talman! Det är självklart att ett konkurrensutsatt televerk i Sverige måste verka under likvärdiga förhållanden i utlandet. Om man ser sig runt i världen finner man att telepolitiken på många håll är föremål för en stor omvälvning. De gamla monopolen bryts upp, och det kommer nya aktörer på marknaden. Som exempel kan nämnas USA, där man bröt sönder hela Bellsystemet. Abonnenterna kan nu välja på ungefär fem olika operatörer på långdistansförbindelser. Denna utveckling kommer även i Europa, och med den nya aktuella tekniken blir den mer och mer påtaglig. Självfallet är en förutsättning att de svenska operatörerna arbetar under samma förhållanden som utländska företag gör i detta sammanhang. Det är den förutsättning som vi arbetar med.

Herr talman! Med 1988 års trafikpolitiska beslut avsåg man att göra SJ till ett effektivt, kundinriktat och lönsamt företag. Resultatet skulle förbättras med 1 miljard t.o.m. detta års utgång. En hel del förbättringar har skett, främst snabbtåget X2000. Även en del förbättringar av vagnmaterialet har gjorts. Trots satsningarna minskade såväl gods som persontransporterna mellan 1990 och 1991. Ökad lönsamhet behöver alltså inte betyda ökat resande. Särskilt är det fallet om lönsamheten uppnås genom minskning av personal och försäljning av fastigheter. Ett hårt slag mot kollektivresandet, som riksdagen har stått för, var den 25-procentiga moms som infördes på persontrafik den 1 januari 1991 och borttagandet den 1 juli 1991 av det årliga utvecklingsbidraget på 450 milj.kr. för godstrafik. Dessa åtgärder vidtog ju den förra regeringen. De stegvis ökande tillåtna axel och boggitrycken för lastbilar ökar givetvis också konkurrenskraften för tung godstransport på väg. SJ är nu ensamt i Europa om att klara sig utan statssubventioner. Om den avreglering som man nu avser att genomföra blir verklighet, vilket mycket tyder på, riskeras, som jag ser det, en omfattande nedläggning av betydande delar av persontrafiken på stomnätet. Det ökade bussresandet på långväga transporter, vilket man i propositionen vill öppna för utgör givetvis ett hot mot SJ:s möjligheter att genomföra och befästa det utvecklingsprogram som företaget ålades 1988. Det finns, som framgår av gällande lagstiftning, redan nu möjligheter att ge tillstånd till linjetrafik om avsevärt bättre trafikförsörjning kan uppnås. Det är högst tvivelaktigt om fler persontransportföretag på stomnätet i längden kommer att medföra några samhällsekonomiska vinster. Samordningsarbete med tidtabeller, teknik, service och säkerhet bör rimligen öka med fler företag än ett. Redan nu utsätts SJ för en kraftig konkurrens från andra trafikslag. Jag menar att den konkurrensen sker på orättvisa villkor. En grundlig utredning borde därför göras, där ansträngningar görs att klargöra de totala samhällsekonomiska kostnader som bör belasta olika trafikslag för att uppnå bättre rättvisa. Det räcker inte att redovisa mängden utsläpp av en del gaser. Utsläpp av t.ex. cancerogena ämnen, bullerstörningar och energiförluster måste också tas med i bilden. Där samhällsekonomiska beräkningar inte räcker till måste sedan politiska bedömningar ta över. Sammanfattningsvis anser jag att SJ borde ha fått möjlighet att slutföra och utvärdera sin förnyelseperiod utan att utsättas för nya svårigheter. När det slutligen gäller riktlinjer för statens uppköp av interregional persontrafik föreslås i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning att den nivå som riksdagen beslutat för trafikåret 1992 inte skall få överskridas. Med hänsyn till de indragningar som redan har skett och den olönsamhet som ytterligare kan uppstå, bör dörren hållas öppen för en upphandling som kan ge en god trafikförsörjning i hela landet. Jag yrkar bifall till meningsyttringen som gäller mom. 1.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken. Det innehåller förslag om en fortsatt avreglering av den interregionala persontrafiken. Det sägs att busstransporter skall ges större möjligheter att genomföras parallellt med järnvägssträckningar och transporter. Det föreslås också att statens köp av interregional persontrafik skall ske i mer marknadsmässiga former och att upphandlingen då skall ske i konkurrens mellan om möjligt olika järnvägsföretag. Utskottet föreslår också, på förslag av regeringen, att man skall ha möjlighet att ha längre avtalsperioder, upp till fem år, och att det även skall finnas möjligheter att upphandla rullande järnvägsmaterial, som sedan kan disponeras fritt av olika järnvägsföretag. Detta betänkande är enigt, om man bortser från Vänsterpartiet. Att Vänsterpartiet går emot detta är inte direkt förvånande. Vi vet ju att Vänsterpartiet aldrig har varit direkt positivt till en ökad konkurrens. Vänsterpartiet vill ha planering, gärna monopol, och tror att just det politiska beslutssystemet är det bästa, även när det gäller att tillhandahålla så pass kundorienterade produkter som just transportsystemet är. I stort sett hela världen har insett konkurrensens fördelar. Dess värre har Vänsterpartiet ännu inte gjort det. Herr talman! Det riksdagsbeslut som vi förhoppningsvis kommer att fatta innebär en fortsatt utveckling mot ökad konkurrens, och det är bra. Ökad konkurrens gynnar konsumenterna, vilka egentligen är Bengt Hurtigs uppdragsgivare, och kollektivtrafikens utveckling. Ändå säger Vänsterpartiet nej. Även om jag känner till Vänsterpartiets grundläggande ideologi är det förvånande. Jag förstår att Bengt Hurtig kan ha svårt att för sina uppdragsgivare -- väljarna och de kollektivtrafikresande -- förklara logiken i det man nu gör när man går emot regeringens förslag på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag. Jag vill även kommentera en del av det som Bengt Hurtig har sagt. Är inte de framgångar som vi har sett när det gäller statens järnvägars utveckling under de senaste åren, t.ex. X2000 och annat, egentligen till stor del ett resultat av att vi har ställt större krav på SJ och att vi har öppnat upp marknaden för konkurrens, vilket i sig har gett till resultat att SJ i stora stycken har utvecklats positivt? Jag vill påstå att SJ som företag och SJ:s ekonomi utvecklas i rätt riktning. Jag tror att en av huvudanledningarna är just att vi har satt press på SJ dels genom politiska beslut, dels genom att öppna upp för konkurrens och alternativ inom denna sektor. Jag vill avsluta med att ställa två frågor till Den ändring som utskottsbetänkandet innebär ger ju konsumenterna fler alternativ inom kollektivtrafiken. Vad är det för dåligt med det? Jag trodde att Bengt Hurtig tyckte att kollektivtrafik var bra. Om vi kan ge större möjligheter för fler att utnyttja kollektivtrafik med tätare turer och bättre transporter i allmänhet gynnar väl det kollektivtrafiken? I dag finns det i stort sett endast ett alternativ till kollektivtrafiken i form av järnväg på de sträckningar som vi diskuterar i dag, och det är bilen. Detta förslag gynner även andra kollektiva trafiksystem, t.ex. busstrafik. Anser Bengt Hurtig att hans förslag egentligen gynnar miljön eller kollektivtrafikens utveckling?

Herr talman! Jag tycker inte att Bengt Hurtig svarade på mina frågor. Vad detta handlar om är att man öppnar upp för fler alternativ och ökad konkurrens av alternativa kollektiva transportmedel. På många av de järnvägssträckningar som vi talar om i dag, och där vi under vissa förutsättningar är beredda att släppa in alternativ kollektivtrafik, är det faktiskt inte tåget som man väljer. Det är bilen. Med detta förslag får man större möjligheter att välja något annat än bilen. Det trodde jag faktiskt att Bengt Hurtig inte hade något emot.